Herr talman! Lars Johansson har frågat mig dels varför jag och regeringen inte prioriterar frågan om trängselskatt och avgift för utländska fordon som kan ha en avgörande betydelse inför höstens folkomröstning den 14 september om trängselskatt i Göteborg, dels om regeringen har för avsikt att godta förslaget från styrgruppen för Västsvenska paketet och lämna förslag till riksdagen i enlighet med styrgruppens förslag. Frågan om utländska fordon är prioriterad. Som jag tidigare sagt vid flera tillfällen är jag angelägen om att trängselskatt respektive infrastrukturavgift ska tas ut av utländska fordon så snart som det är möjligt. Jag vill bestämt framhålla att frågan är högt prioriterad för regeringen. Att ta ut skatt och avgift av utländska fordon är dock komplicerat och förutsätter att det går att ta fram ett förslag som är tekniskt genomförbart. Regeringen gav i november 2013 i uppdrag åt Transportstyrelsen att ta fram betalningslösningar som ska vara färdiga att tas i bruk senast den 1 januari 2015. Under förutsättning att Transportstyrelsen kan ta fram tillfredsställande betalningslösningar är avsikten fortfarande att trängselskatt ska tas ut av utländska fordon senast den 1 januari 2015. I så fall avser regeringen också att lämna en lagrådsremiss inom den tid som krävs för att detta ska vara möjligt. När det gäller frågan om trängselskatten i Göteborg har regeringen tagit emot en hemställan från Trafikverket och Göteborgs stad med ett förslag till förändring av trängselskatten i Backaområdet på Östra Hisingen i Göteborg. Hemställan bygger på en gedigen rapport som tagits fram på uppdrag av styrgruppen för Västsvenska paketet. Det är tydligt att det finns ett behov av att förändra trängselskatten i Backaområdet. Jag avser därför att skyndsamt ta fram ett förslag till förändring av trängselskatten i Backaområdet och så snart som möjligt skicka ut en promemoria på remiss. Innan regeringen kan ta ställning till förslaget i hemställan måste det på sedvanligt sätt analyseras och beredas inom Regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det kan kanske uppfattas som lite tjatigt av mig att återigen ta upp frågan om trängselskatt för utländska fordon. Anledningen är att det har blivit en långbänk, vilket också framgår av min interpellation. Riksdagen fattade beslut om trängselskatt i april 2010. Det har nu gått fyra år. Vi i trafikutskottet har behandlat en särskild proposition om infrastrukturavgifter på väg som regeringen lämnade till riksdagen den 15 oktober. När man där belyste frågorna kring avgifter, framför allt avgifter för broarna i Motala och Sundsvall men också trängselskatt, framhöll man att de också skulle gälla för utländska fordon men att man inte hade framme någon teknisk lösning som var gångbar. I en särskild skrivelse av den 12 december 2013 blev vi i utskottet lovade av regeringen att frågan skulle lösas och att man skulle ta fram en tidsplan för detta i samband med vårpropositionen och där redovisa fullt ut hur det skulle gå till. I vårpropositionen som sedan kom framgår det att det är en fråga som bereds, men det finns ingen tidsplan för när lagrådsremiss ska utformas och heller inga uppgifter om att det ska komma ett förslag i samband med höstens budget, vilket var det man utlovade i december 2013. Det är därför jag återigen upprepar den här oerhört angelägna frågan. Det handlar om att ge klara och tydliga besked inför folkomröstningen den 14 september. Jag noterar i svaret att finansministern anser att det är en angelägen fråga. Jag tycker bara att det är en väldig tidsutdräkt i denna angelägna fråga. Det beklagar jag ytterst, eftersom detta är en fråga om rättvisa som påverkar människors inställning till trängselskatt. Jag antar att det också gäller trängselskatten i Stockholmsområdet och avgifterna i Motala och Sundsvall. Det är den ena frågan. Vad gäller den andra frågan noterar jag att finansministern nu har tagit emot brevet från Göteborgs stad och Trafikverket om en lösning för Backaborna på Hisingen. Det finns ett väl genomarbetat förslag som kommunfullmäktige i Göteborg med stor majoritet ställt sig bakom. Alla de partier som vill att vi ska få ett ja i folkomröstningen till trängselskatten har ställt sig bakom förslaget. Det är en förkrossande majoritet i kommunfullmäktige i Göteborg. Därför är det nu väldigt angeläget att höra finansministern svara på en kompletterande fråga. Jag förstår att man självklart måste bereda ärendet. Men jag tycker också att det vore lämpligt att finansministern i detta sammanhang involverar kommunstyrelsen i Göteborg i beredningen, så att det inte bara blir ett remissförfarande utan en beredning som görs gemensamt mellan regeringen och kommunstyrelsen i Göteborg. Vad anser finansministern?
Herr talman! Det är en viktig interpellationsdebatt vi nu för. Det är centralt för Sverige att vi får till stånd en lösning för Västsvenska paketet, vilket i praktiken förutsätter att folkomröstningen landar i en bra slutsats. Jag tycker att det finns väldigt starka skäl att säga ja till den här typen av trängselavgifter för Göteborg och Sverige. Göteborg är kanske Sveriges nod till världen i termer av handel. En mycket betydande del av vår exportindustri passerar genom Göteborg, och en mycket betydande del av vår exportindustri finns i Göteborg, inte minst centrala delar av våra industriföretag på transportsidan. För att få fungerande infrastruktur i denna moderna miljö är trängselavgifter en väl fungerande modell. I Stockholm, där detta var kontroversiellt i många olika partier när det infördes, har frågan närmast blivit helt odramatisk när vi nu till exempel återkommer med en delfinansiering av ytterligare infrastruktursatsningar via trängselavgifter i Stockholm. Min förhoppning är att detta så småningom ska fungera på samma sätt i Göteborg och därmed bli en viktig del av en väl fungerande tillväxtmiljö. Vi har förstått av den skrivelse vi har fått från Göteborg att man upplever att det finns särskilda bekymmer i Backaområdet. Regeringen och Finansdepartementet vill gärna diskutera detta med kommunledningen i Göteborg så att vi kan hitta en lösning för problemen i Backaområdet som också fungerar väl tekniskt och ligger i linje med hur systemen i övrigt fungerar. Vi ska skyndsamt få till stånd en process där vi sätter oss ned med kommunledningen så snart det över huvud taget går så att vi i god tid före folkomröstningen kan få besked om hur en lösning för Backaområdet kan fungera. Det finns ett antal olika alternativ som vi måste arbeta igenom, och de övervägandena vill vi göra tillsammans med kommunledningen i Göteborg. När det gäller utländska fordon delar jag Lars Johanssons bekymmer och frustration. Det är en viktig fråga. Vi har fått uppgifter från Transportstyrelsen om att man har bedömt att det finns tekniska och legala lösningar som kan fungera. Sedan har det tillstött komplikationer, och det är naturligtvis bekymmersamt. Nu ska vi få en redovisning den 11 augusti av Transportstyrelsen av hur arbetet löper. Det är bara att beklaga att vi har haft tekniska bekymmer som Skatteverket och framför allt Transportstyrelsen är mer lämpade att redogöra för än vad jag är. Det är bara att beklaga. Det centrala är att vi hittar en teknisk lösning som gör att frågan kan hanteras på ett bra sätt.
Herr talman! Tack, finansministern, för svaret! Det var ett bra svar att det ska bli överläggningar i fråga om situationen för Backaborna. Det är viktigt att vi får till stånd överläggningar. Vi är överens om att Västsvenska paketet är oerhört viktigt för Sverige, för tillväxten och inte minst att det finns en fungerande infrastruktur i Västsverige. Det är viktigt med ett klart besked i samband med folkomröstningen, så att göteborgarna tycker att det är en bra åtgärd. Jag bor för övrigt själv på Hisingen, även om jag inte bor i Backa. Jag bor en bit därifrån och känner till området väl. Många människor är irriterade över att de så fort de ska åka och handla måste betala trängselskatt. De tycker att det borde finnas en ordning som gör att de kan sköta sin dagliga service utan att behöva betala trängselskatt eftersom de inte åker in till centrala delar av Göteborg. De åker inom Hisingen. Det grundläggande problemet är att man inte från början har hittat en tillräckligt bra lösning. Jag hoppas att de förslag som har lagts fram är genomförbara i den dialog som regeringen ska ha med kommunstyrelsen i Göteborg. Sedan var det frågan om utländska fordon. Vi hade en diskussion med infrastrukturministern och departementet i november och december 2013. De påtalade att Transportstyrelsen har ett antal tekniska problem som de inte riktigt har kunnat lösa. Då fick jag ändå intrycket av att man var på väg att lösa de tekniska frågorna. Det är svårt för människor som inte sysslar med detta dagligen att förstå att bompengen i Norge fungerar, och när jag åker till Oslo får jag för mitt utländska fordon en räkning. Det tar lång tid, men jag får den från myndigheterna i Norge. I Sverige går det inte att hitta en lösning för att skicka räkningar till ägare av utländska fordon. Den frågan måste få en lösning snarast möjligt. Jag hoppas verkligen att finansministern tillsammans med Transportstyrelsen hittar en bra lösning fram till den 11 augusti, så att det kan finnas ett förslag i budgetpropositionen till hösten - även om jag hoppas att det inte är finansminister Anders Borg som lägger fram budgetpropositionen. Men frågan måste förberedas och finnas på plats oavsett vilken regering vi har efter den 14 september.
Herr talman! Lars Johansson och jag må ha olika uppfattningar om vilken regering vi ska ha efter september, men i vissa frågor - det ger Lars Johansson väl uttryck för - finns det skäl till bred samsyn. Socialdemokraterna är ett parti som historiskt sett har visat sig ha mycket god förmåga att ta ansvar för övergripande frågor, och vi har ett ansvar för att vårda denna förmåga framåt. Här finns ett par centrala och nationella frågor. Den ena är att säkra en bra utveckling för Göteborg. Den andra är naturligtvis att säkra att vi får Västsvenska paketet på plats - och som en integrerad del av det också trängselavgifter, som har miljömässigt och tillgänglighetsmässigt positiva effekter vid sidan av att de också innebär finansiering för ett mycket centralt infrastrukturpaket. Jag har förstått av Lars Johansson och av andra att de bekymmer som finns i Backaområdet måste hanteras. Det är naturligtvis orimligt att människor när de utför sina dagliga sysslor, handlar och sköter andra ärenden, ska behöva betala trängselavgifter när de rör sig inom sitt eget område. Det måste vi naturligtvis hitta en lösning för. Det är min absoluta ambition att hitta en sådan tillsammans med Göteborgs kommunledning som fungerar och som också är tillfredsställande för Backaborna, och den ska redovisas i god tid före folkomröstningen. Det är centralt för att få legitimitet för den typen av system långsiktigt att de fungerar på ett praktiskt och enkelt sätt för de människor som berörs. Jag tror att många kan förstå att det finns skäl att både finansiera infrastruktur och få en bättre tillgänglighet, men man vill å andra sidan inte ha sin vanliga vardag störd av onödiga avgifter och system. Vi ska gemensamt försöka säkra att systemet kommer på plats, på samma sätt som jag tycker att både Moderaterna och Socialdemokraterna nationellt och i Göteborg bör ta så stort ansvar som det går för att övertyga väljarna i Göteborg om att rösta för trängselavgiften, som jag tror är nödvändig. Det har varit komplikationer för utländska fordon som man får ge uttryck för både frustration och besvikelse över. Det har visat sig vara mer tekniskt och legalt komplicerat än vad man från början trodde. De uppgifter vi har fått från Transportstyrelsen om att detta skulle kunna lösas har vid tidigare tillfällen visat sig inte riktigt hålla måttet. Nu får vi en ny redovisning från Transportstyrelsen i augusti. Vi bör göra allt vi kan för att säkra att vi får en teknisk lösning som håller vad gäller både att räkna fordon och att se till att det sker en avisering av fordonen som överensstämmer med svensk rättstradition.
Herr talman! Jag skulle vilja komplettera på en punkt när det gäller backaborna. Det kan vara bra för finansministern att känna till att arbetet har föregåtts av omfattande diskussioner och möten med människor i Backa om en tänkbar lösning för att få en större acceptans för trängselskatten i Backa. Det har lett fram till det förslag som nu föreligger. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte startar om en diskussion med för många nya alternativ utan att vi försöker hitta en lösning som bygger på det förslag som har bearbetats och diskuterats med människorna i Backa. När det gäller utländska fordon utgår jag från att finansministern gör allt vad han kan för att vi ska få ett förslag som gör att vi kan införa avgifter för utländska fordon den 1 januari 2015. Det är oerhört centralt. Förslaget är två år försenat, men det är bättre än ingenting. Jag vill avsluta denna interpellationsdebatt med Anders Borg med att tacka för svaret i dag och tacka för de tidigare debatter som vi har haft under åtta år. För min del är detta min sista interpellationsdebatt med finansministern. Jag ska ha en diskussion till i kammaren, men med finansministern är det här den sista interpellationsdebatten. Jag önskar finansministern en glad och trevlig sommar. Jag hoppas att det inte blir för slitsamt i Almedalen. Valrörelsen blir däremot slitsam för oss båda!
Herr talman! Låt mig börja med att tacka Lars Johansson. Jag vill tacka för debatten, som jag tycker är central. Det finns frågor där regeringen, Socialdemokraterna och Moderaterna har all anledning att ta ett långsiktigt nationellt ansvar. Tillväxten i Göteborg och transportlösningar är en del av det ansvaret. Det här är den typ av frågor där vi bör eftersträva att lösa långsiktiga uppgifter gemensamt med likartade utgångspunkter. Jag vill också passa på att tacka Lars Johansson för tidigare interpellationsdebatter och för den långa politiska gärning som Lars Johansson har utövat i riksdagen och tidigare i olika funktioner i Göteborg. Givet att vi har olika utgångspunkter har vi alltid haft mycket bra debatter i Sveriges riksdag. Jag vill verkligen tacka för debatterna och gärningen. Jag vill också passa på att tacka talmannen, ledamöterna och kammarens personal för utomordentligt gott arbete under åtta år och många debatter. Ur mitt perspektiv hoppas jag att jag får fortsätta att föra interpellationsdebatter till hösten. Jag önskar samtliga en trevlig sommar.